Fru talman! Nej, herr Gustavsson i Nässjö, det går inte att komma Torsdagen den ifrån att vi har skilt oss åt i utskottet. När ni klart ville säga ifrån att det 1 mars 1973 inte finns någon anledning till en erinran mot nu gällande principer, var vi inte med längre. Och jag beklagar, herr Gustavsson, att herr Virgin fick ; för stort inflytande över skrivningen i detta utskottsbetänkande.
Fru talman! Nu kom det alltså fram att folkpartiet är ute efter helt andra principer än kriteriet att man skall utgå från vapenbruket som sådant. När så är fallet tycker jag att ni kunde ha skrivit det rent ut i reservationen.

Fru talman! Försvarsutskottet föreslår i sitt betänkande nr 7 att man skall göra en översyn av vapenfrilagen och dess tillämpning. En sådan översyn har föreslagits tidigare, första gången redan några år efter lagens tillkomst år 1966. Som framgår av betänkandet har utskottet funnit att det nu finns skäl att granska och värdera vad som sker på det här området. Det finns nu en viss statistik att studera och det finns konkreta svårigheter vid tillämpningen, som utskottet har redovisat. Vapenfrilagstiftningen är ju en undantagslagstiftning. Det gäller undantag från en medborgerlig plikt, motiverade av hänsynen till individens allvarliga personliga övertygelse och samvete. Man måste lägga märke till att det inte är värnpliktstjänstgöringen lagen gäller utan den eventuella situation den värnpliktige kan komma i om vårt förstahandsmål har misslyckats och vi har råkat i krig — den svåra situationen om värnplikten, lojaliteten mot kamrater, familj och samhälle bjuder honom att bruka vapen medan hans personliga övertygelse och samvete säger till honom att låta bli. Den konflikten vill lagen befria honom från. Att formulera villkoren härför är svårt; att kritisera formuleringen, vilken den än kan vara eller bli, är däremot lätt. Det säger sig självt att vapenfrilagen också är svår att tillämpa. Ingen lag med denna inriktning kan vara lätt att tillämpa. Vi har i utskottet sagt att mot bakgrunden av vunna erfarenheter kan en översyn vara befogad. Nu tar herr Öhvall upp en process med herr Gustavsson i Nässjö om förutsättningslösheten i en sådan utredning. Ja, skillnaden mellan utskottets betänkande och reservationen är verkligen hårfin. Vad vi säger från utskottets sida är att det inte finns någon anledning till kritik mot tidigare formuleringar eller mot tillämpningen av vapenfrilagen men att erfarenheterna nu kan läggas till grund för en översyn. Vi bejakar alltså en sådan. Försvarsutskottet brukar verkligen anstränga sig för att bli enigt. Jag beklagar att vi har misslyckats med detta den här gången. Många av kollegerna i kammaren, som har läst utskottets betänkande och reserva 127 tionen, har kommit och frågat vad det egentligen är för skillnad mellan utskottsbetänkandet och reservationen. Och jag förstår dem som ställer den frågan. Svaret kan inte vara något annat än att folkpartirepresentanterna i utskottet i denna fråga har velat markera en profil, och jag kan bara för deras egen skull beklaga att den profilen har blivit så oklar. Översynen får naturligtvis ge svar på frågan, om det finns anledning att göra några rent praktiska förändringar. Utskottets majoritet har bara på ett område mera bestämt känt på sig att så kan bli fallet. Det gäller placeringen av de vapenfria tjänstepliktiga till tjänstgöring — det är just på den punkten som det nu föreligger svårigheter. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den här debatten har pågått ända sedan den nya vapenfrilagen tillkom, och den har rört huvudsakligen två frågor. Den ena gäller de principer som stadfästs i lagen och den andra dess tillämpning. Jag vill väsentligen uppehålla mig vid frågan om hur den här lagen har tillämpats, men kommer väl även i någon mån in på utformningen av lagen. Jag vill börja med att citera ur en skrivelse från Sveriges frikyrkoråd som för något år sedan kom till försvarsutskottet och som tidigare har citerats i kammardebatter om detta ärende; jag gör det för att få en viss bakgrund. Sveriges frikyrkoråd skriver: ”När propositionen om den nuvarande lagen om vapenfri tjänst framlades, hälsades den allmänt som ett betydelsefullt steg på vägen mot humanare förhållanden på vapenfriområdet. Departementschefen uttalade i riksdagsdebatten att det nu hade skapats en ordning, som inte längre skulle tvinga unga människor att gå i fängelse för sin övertygelses skull. I dag tvingas Rådet konstatera att dessa förhoppningar i långa stycken har kommit på skam. I takt med att antalet ansökningar ökat, har även avslagsfrekvensen växt med åtföljande ökning av antalet domar för totalvägran.

Man behöver inte ta del av långa utredningar förrän man får klart för sig att deras kvalitet kan skifta avsevärt.

Det här är inte en uppfattning som bara ledamöterna i Sveriges frikyrkoråd har, utan den delas av många i vårt land.

Jag citerar: ”Men det är ändå formuleringen ”skulle medföra djup samvetsnöd” som f. n. medför de påtagligaste orimligheterna i tillämpningen av lagen. Den prövning av djupet av samvetsnöden som f. n. sker är så till den grad godtycklig och osäker, att det finns talrika exempel på att ansökningar med likartade motiv ibland bifallits, ibland avslagits. Enligt uppgift har Vapenfrinämnden aldrig gjort någon vägledande tolkning av vad som skall avses med ”djup samvetsnöd”, inte ens för internt bruk. Vapenfrinämnden gör säkerligen sitt bästa — och det har blivit bättre det senaste året — men lagen är så suddig, att man helt enkelt inte kan gå längre än man nu gör.” Så citerar motionärerna den norska lagtexten, som de på samtliga punkter finner överlägsen den svenska. Om kammarens tid medgåve det, skulle jag kunna återge några mycket intressanta avsnitt ur den norska lagen som visar att de svenska formuleringarna förvisso inte är de enda tänkbara. Det hade kanske varit intressant om utskottsmajoriteten hade redovisat något av detta. Detta är en internationell debatt, det finns ett stort material att tillgå, och det borde ha varit känt även för de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet att så är fallet. Motionärerna till den socialdemokratiska partikongressen sammanfattar sin skrivning så här: ”För att en tonåring i Sverige idag skall få rätt till vapenfri tjänst, så kräver lagen följande: han skall kunna göra sannolikt att en hypotetisk situation av en viss beskaffenhet i händelse av krig skulle försätta honom i en psykisk kris av en sådan intensitet, att den kan karaktäriseras som ”djup samvetsnöd”. Sammanfattar man kraven på detta sätt är det kanske lättare att förstå att så många ansökningar inte passerar nålsögat. Detta är ett ovärdigt och kränkande förhållande, och om det skall vara något allvar med uttalanden om respekt för minoriteters övertygelse etc., så bör man i vart fall gå så långt i tolerans som man gjort i den norska lagstiftningen.

De som söker vapenfri tjänst tillförsäkras sakkunnig biträdeshjälp. Vapenfria ges tillfälle att utföra fredsskapande och samhällsnyttigt arbete. U-landstjänst inbegrips i tjänstgöringsalternativen. Staten övertar hela kostnadsansvaret för vapenfrias utbildning och tjänstgöring. Jag skulle personligen kunna ansluta mig till de kraven, trots att jag själv inte har vägrat bära vapen, utan tvärtom fullgjort min militärtjänst. Jag anser att detta är en fråga om minoriteternas rätt och om respekt för dem som av samvetsbetänkligheter inte vill bära vapen. Jag har också, fru talman, noterat att det ges ganska olika besked om den praxis som vapenfrinämnden tillämpar. I en intervjuartikel i Dagens Nyheter säger försvarsministern inför påståendet att statistiken skulle tyda på att de som har en religiös motivering har haft lättare att få vapenfri tjänst än de som har etiska motiveringar: ”Ja, det var nog så tidigare. Men vapenfrinämnden har ju verkligen försökt att väga absolut lika. Det spelar ingen roll om man motiverar sin ansökan med att man är religiös, eller om man har en personlig eller filosofisk eller politisk inställning. Det helt avgörande är om man har personliga förutsättningar att delta i försvarsvåldet. Det finns människor som inte kan det. Det är det enda nämnden går på.” Under de senaste månaderna har det varit en del tidningsartiklar kring den här problematiken, och bl.a. har både kanslichefen i vapenfrinämnden och dess vice ordförande uttalat sig. Det är särskilt från Örebromissionen som man har riktat kritik mot vapenfrinämndens tillämpning. Flera pastorer och evangelister i ett av samfunden i Frikyrkorådet har råkat ut för att inte få sina ansökningar om vapenfri tjänst beviljade. Inför den kritiken säger nämndens vice ordförande: ”ÖM-anmälan har upprört vapenfrinämnden oerhört. Det är obehagligt att man från religiöst håll kritiserar oss på ett sätt som man inte förväntar sig. Vi ägnar oss inte åt att utöva åsiktsförtryck. De icke-religiösa nämndmedlemmarna blir irriterade av det här.” Och så säger han: ”Anmälan skadar ÖM eftersom det finns många sökande från detta samfund.” Ett häpnadsväckande uttalande, såvitt jag vet inte heller dementerat. Så fortsätter vapenfrinämndens båda representanter och säger, tvärtemot vad försvarsministern har anfört: ”De som har en etablerad tro gynnas framför andra.” Det är faktiskt svårt att få dessa två uttalanden att gå ihop. Nu har utskottsmajoriteten gått med på kravet om en översyn. Det som gör mig förvånad är att man å ena sidan säger att man ingenting har att erinra mot de nu gällande principerna eller vapenfrinämndens tillämpning men att man samtidigt ändå anser att man bör göra en översyn. Jag har mycket svårt att få det här att gå ihop. Nu är vi emellertid så lyckligt lottade att vi i kammaren har flera som tillhör vapenfrinämnden, och jag skulle gärna vilja ställa några frågor till herr Gustavsson i Nässjö som har engagerat sig i denna fråga, både i debatten i kammaren och genom en motion. Jag är inte i första hand intresserad av majoritetsskrivningen och av reservationen utan av frågan om hur lagen tillämpas, och jag har nyss till herr Gustavsson i Nässjö lämnat följande frågor: 1. Anser herr Gustavsson att man kan gradera samvetsnöd? Vilka kriterier skall i så fall gälla för att fastställa djupet av samvetsnöden? 2. Anser herr Gustavsson att de utredningar som görs av vapenfrinämnden bör vara beroende av de sökandes förmåga till slagfärdighet och intellektuell briljans? 3. Anser herr Gustavsson det tillfredsställande att unga kristna — t.ex. präster i svenska kyrkan och pastorer i frikyrkliga samfund — får gå i fängelse därför att djupet av deras samvetsnöd betvivlas eller därför att alternativtjänstgöring, som tar hänsyn till deras samvetsbetänkligheter, inte kan beredas dem?
Fru talman! Jag skall försöka besvara de frågor som herr Wikström ställt till mig. Men låt mig först konstatera att för att herr Wikström skall ha möjlighet att få någon som helst politisk kraft i sitt anförande utgår han från en motion till den socialdemokratiska partikongressen, och det är naturligtvis logiskt att han gör på det sättet. Jag går så direkt över till frågorna.

Undantag skall kunna beviljas den för vilken sådana betänkligheter skulle medföra en svårartad inre konflikt inför den medborgerliga pliktens yttersta konsekvens. Betänkligheterna förutsätts sålunda vara mer djupgående än de samvetsbetänkligheter som man kan anta att varje värnpliktig skulle uppleva i samma situation.” Med andra ord: Det är självklart att varje människa som i en krigssituation tvingas att bruka vapen mot en annan människa, måste hamna i en svår personlig konfliktsituation. Och motiveringen för begreppet djup samvetsnöd var, när propositionen lades fram för riksdagen, just att man ville markera att detta åsyftade något som skulle ha en större inverkan på personligheten hos ifrågavarande människa än vad varje annan människa normalt skulle råka ut för. Men det kan i och för sig diskuteras om man skall bibehålla det här, herr Wikström. Jag vill gärna säga det, och detta har jag också gett uttryck för i motionen. Därför noterar jag med tillfredsställelse att utskottet förordar att det skall göras en översyn av vapenfrilagen och av dess tillämpning. I sin andra fråga undrar herr Wikström om jag anser att de utredningar som görs av vapenfrinämnden bör vara beroende av de sökandes förmåga till slagfärdighet och intellektuell briljans. Den frågan är vad man brukar kalla retorisk. Svaret på frågan är självfallet nej. Och en av utredarens viktiga uppgifter är ju att söka nå fram till de frågeställningar som är avgörande för den enskilde individens ställningstagande. Det är alltså i och för sig inte fråga om någon form av korsförhör, utan vad det gäller är att försöka få fram de synpunkter som ligger bakom den enskilde individens ställningstagande. Vidare frågar herr Wikström om jag anser det vara tillfredsställande att människor tvingas gå i fängelse därför att djupet av deras samvetsnöd betvivlas. Svaret på den frågan är också nej. Jag vet inte hur väl herr Wikström har följt med de motioner som väckts här i riksdagen rörande vapenfrilagen och straffpåföljderna i det sammanhanget, men om herr Wikström har följt de frågorna någorlunda, så bör han veta att herr Lindkvist och jag har väckt en motion som just gäller straffpåföljden. Vi tycker inte att det är tillfredsställande med fängelsestraff som samhällets reaktion i sådana fall. Däremot är det självklart att samhället måste ha någon reaktionsmöjlighet vid i princip alla lagöverträdelser. På den punkten hoppas jag att vi är överens, herr Wikström och jag. Men vi bör finna andra reaktionssätt än de vi för närvarande har i detta fall. Sedan åberopade herr Wikström Örebromissionen, och jag skall inte här diskutera de uttalanden av företrädare för vapenfrinämnden som herr Wikström här citerade. De kan säkert i annat sammanhang svara för sin uppfattning. Jag har inte läst intervjun i fråga och vill därför inte uttala mig om saken. Men helt allmänt vill jag säga att det vore i och för sig underligt — och jag är helt ärlig på den punkten — om nämnden, som har att fatta över tusen avgöranden om året, inte begick något misstag. Och jag skall också gärna säga att det är just denna vetskap och denna självkritik — jag tycker man har anledning att också vara självkritisk, herr Wikström — som ligger bakom vår motion. Men det är ju ändå tänkbart, herr Wikström, att någon av dem som har fått avslag och som är medlem i Örebromissionen trots allt inte skulle ha vapenfri tjänst, att vederbörande trots allt inte uppfyllde villkoren och att det trots allt inte handlade om en personlig konfliktsituation. Det tycker jag också man skall tänka på i denna diskussion.

Fru talman! Herr Gustavsson i Nässjö ironiserar över att jag skulle ha citerat en motion till den socialdemokratiska partikongressen för att jag därmed skulle få någon politisk kraft. Ack nej, herr Gustavsson, sådan politisk kraft utstrålar inte motioner från socialdemokrater vare sig på partikongressen eller här i riksdagen. Jag ser detta som en moralisk fråga — och man kan faktiskt diskutera detta utan att i första hand vara ute efter att nå partipolitiska poänger. Herr Gustavsson gav ungefär de svar jag hade väntat på mina frågor, och jag tycker att alla svaren belyste just de svårigheter som följer med tillämpningen av denna lag. Och uppenbart är att om herr Gustavsson i Nässjö, som tillhör vapenfrinämnden, inte är nöjd med lagens utformning, inte är nöjd med dess tillämpning, inte är nöjd med straffsatserna, erkänner att det är mycket troligt att misstag begås och är fylld av självkritik — då är en fullständig översyn av vapenfrilagen motiverad!
Fru talman! I den sista delen av herr Wikströms anförande kan jag helt instämma. Och det är också ett liknande resonemang som har varit orsaken till motionens tillkomst, liksom det också är skälet till att försvarsutskottet har gjort det ställningstagande som utskottet gjort. Det är också det som är skälet till att utskottet nu konstaterar att det är lämpligt att närmare granska erfarenheterna av vapenfrilagen och dess tillämpning. Men, herr Wikström, om vi är överens på den punkten, så kan jag fortfarande inte begripa varför folkpartiet har reserverat sig.

Fru talman! Som tyvärr brukar vara fallet i dessa debatter har försvaret och dess ställning kommit bort även i denna diskussion. Vi har byggt upp ett defensivt, fredsbevarande försvar. Vi har ett stort land att försvara med den kraft som kan komma ur en liten befolkning. Det innebär att vi får ta hela den manliga befolkningen i värnpliktsåldern i anspråk. Men vi har här i landet stor respekt för den enskildes samvete. Därför har vi den vapenfrilag som nu diskuteras. Hur en sådan undantagslag än formuleras är den naturligtvis lätt att kritisera. Det är väl ingen som är helt till freds med den utformning som vapenfrilagen nu har. Skillnaden mellan de olika partierna i den här debatten är att folkpartitalarna tar i litet hårdare i sin kritik än vi andra gör. Herr Wikström framförde nu i sitt inlägg kritik mot vapenfrinämndens tillämpning av denna lag. Vad har det för intresse i den här debatten? Det finns väl andra vägar att gå om man vill rikta kritik mot ett statligt organs tillämpning av en lag. Nej, är man intresserad av saken, då är väl det väsentliga att se till att vi får en översyn. På den punkten har utskottsmajoritet och reservanter kommit till samma slutsats. Jag kan inte se den här debatten som något annat än ett processmakeri. Är det så att intresset för saken väger över, så må väl alla vara nöjda med den slutsats som utskottet kommit till, nämligen att det kan vara motiverat med en översyn.
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt pröva kammarens tålamod med något inlägg, men eftersom jag också tillhör vapenfrinämnden vill jag säga att jag är något förvånad över att den här platsen har valts för att kritisera vapenfrinämndens tillämpning av lagen. Sådan kritik är vi självfallet öppna för och beredda att i största möjliga mån ta hänsyn till, men jag kan försäkra kammarens ledamöter att det är en grannlaga uppgift att tillämpa den nuvarande lagen. Därför hade det varit önskvärt att försvarsutskottet kunnat komma fram till en enhällig uppfattning när det gäller önskemålet om en översyn av lagen. En sådan översyn är efter de erfarenheter som bl.a. vi i vapenfrinämnden nu fått angelägen ur flera olika synpunkter. Det är emellertid klart att vapenfrinämnden och dess ledamöter i föreliggande situation gjort sitt bästa för att på ett rättvist och rimligt sätt bedöma de ansökningar som inkommit. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att vi i någon mån fungerar som en domstol. Det är självklart att de former som därvid har utvecklats kan förändras och att man kan finna nya framgångslinjer. Vi är vakna för att sådant kan bli nödvändigt. Jag hoppas, fru talman, att kammaren nu kan besluta om en översyn av lagen, så att den efter en utredning kan ges en form som gör rättstillämpningen lättare. Men jag är övertygad om att de bästa ansträngningar i den vägen ändå kan leda till att vi får en lagtext som ytterst måste ge tillämparna möjlighet att efter måttet av sin fattiga förmåga från fall till fall göra sitt bästa för att rättvist bedöma de kriterier som anges av den ansökande. Fru talman!

Fru talman! Både herr Gustavsson i Eskilstuna och herr Svanström undrar varför frågan om vapenfrilagens tillämpning tas upp i den här debatten. Ja, skälet är ju enkelt. För det första har jag säte och stämma i denna kammare och för det andra diskuteras frågan just nu! Jag tycker det var en säregen invändning av en så gammal ringräv som herr Gustavsson i Eskilstuna att ifrågasätta att man i riksdagen skulle kunna diskutera denna sak. Är det någonting olämpligt att jag tar upp frågan inte om den personliga kvaliteten hos vapenfrinämndens ledamöter — alla där är män av ära och heder; det är jag alldeles övertygad om — utan frågan om huruvida det är möjligt att rättvist tillämpa vapenfrilagen? Skall det vara förbjudet att i Sveriges riksdag diskutera denna sak? Så mycket mer kan man fråga sig detta som vi nu snart skall gå att besluta om en fullständig översyn av denna lagstiftning. Jag är säker på att alla vapenfrinämndens ledamöter har gjort det bästa möjliga, men frågan är vad det är som ligger bakom det faktum att så många unga människor känner sig djupt kränkta och upprörda av beslut i nämnden, om det inte är det att de själva upplever att deras samvetsnöd är djup medan vapenfrinämnden kommer till en annan slutsats. Det är ingen behaglig uppgift — det förstår jag — att åta sig att bedöma huruvida en ung människas samvetsnöd är tillräckligt djup för att han skall få vapenfri tjänst. Men om detta är en svår eller omöjlig uppgift är det verkligen angeläget att vi försöker komma till rätta med den. Så frågade herr Gustavsson i Nässjö varför folkpartiet nu har reserverat sig. Ja, herr Gustavsson och jag var alldeles nyss överens om att det inte var bra med vapenfrilagens utformning, med dess tillämpning och med straffsatserna. Men utskottsmajoriteten säger att det inte finns anledning till erinran mot de nu gällande principerna för tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst eller mot vapenfrinämndens tillämpning av vapenfrilagen. Ändå vill man ha en översyn av lagen. Man kan faktiskt inte sitta på två stolar samtidigt. Jag tyckte bättre om herr Gustavsson i Nässjö när han nyss deklarerade att vi var överens på den här punkten än när han var med om utskottsmajoritetens skrivning som faktiskt är ganska suddig och ologisk.
Fru talman! En god regel säger att en hövlig fråga kräver ett hövligt svar, och därför får jag be herr Wikström om ursäkt för att jag inte besvarar hans fråga om det är olämpligt eller ej att i riksdagen diskutera vapenfrinämndens tillämpning av bestämmelserna. Jag svarar inte på den frågan, utan jag säger i stället att jag finner att det är helt onödigt att göra det, alldenstund såväl utskottsmajoritet som reservanter har kommit fram till att det kan vara motiverat med en översyn. Det är ganska likartade formuleringar i utskottsmajoritetens och reservanternas skrivning. Reservanterna har vridit ut och in på orden på ett litet annat sätt. Det är hela skillnaden. Därför tycker jag att den diskussion som här har tagits upp är tämligen onödig.

Fru talman! Det är möjligt att herr Gustavsson i Eskilstuna och andra kan finna att debatten blir lång eller rent av onödig. Det som engagerar mig är deras situation och öde som sitter i fängelse, därför att vapenfrilagen har en otillfredsställande utformning och därför att den har blivit omöjlig att rättvist tillämpa.
Fru talman! Även jag tycker detta är otillfredsställande, och därför har i riksdagen väckts en motion, som remitterats till justitieutskottet, om att man skall undersöka möjligheterna att införa en annan straffpåföljd för totalvägrarna.

Fru talman! Kammaren har tidigare i dag diskuterat en stor och betydelsefull jämlikhetsfråga — den om pensionsåldern. Jag vill ingalunda påstå att den fråga som nu skall behandlas har samma dimensioner som ålderstryggheten för människorna i detta land, men jag hävdar att också jämlikhetsfrågor regioner och landsdelar emellan har betydelse för människorna. Vid tidigare riksdagar har jag motionerat om utjämning av drivmedelspriserna. Jag har gjort det utifrån utgångspunkten att framför allt Norrland med sina stora avstånd har ett sämre läge jämfört med andra delar av landet. De tidigare propåerna har avvisats av skiftande majoriteter i riksdagen. Frågan har nu på nytt väckts till liv genom en motion, undertecknad av fyra socialdemokrater. Man hemställer i motionen att riksdagen hos regeringen skall begära att initiativ tas för att åstadkomma en utjämning av priserna på bensin, motorbrännolja och eldningsolja mellan olika regioner i landet. När jag fick ögonen på den här motionen på näringsutskottets bord tänkte jag: Eftersom motionen nu kommer från medlemmar av regeringspartiet, så måste den väl bli bifallen. Jag måste emellertid nu tillstå att min förmodan kom på skam trots vad som från mycket inflytelserikt håll yttrades i utskottets preliminärbehandling av förslaget. Vid den slutliga behandlingen stod det klart att majoriteten inte var beredd att gå mer än halva vägen. Utskottets skrivning och hemställan ger verkligen inte mycket på hand för motionärerna och oss övriga som ser den här frågan såsom mycket betydelsefull. till betänkandet yrkar däremot helt bifall till motionens förslag. Vi Nr 34 konstaterar, precis som motionärerna, att en prisutjämning på drivmedlen Torsdagen den skulle betyda mycket både för enskilda och för företag i Norrland 1 mars 1973 samtidigt som prishöjningen för konsumenterna i övriga delar av landet skulle bli mycket måttlig. Eftersom en sådan åtgärd verksamt skulle bidra till skapandet av ett ”rundare Sverige”, som så många talar om, bör riksdagen i dag orka fram till ett fullständigt bifall till motionen 1973:1484 av herr Sven Lindberg m.fl. Det kan ske genom att man röstar för reservationen, till vilken jag, fru talman, härmed yrkar bifall.

Fru talman! Den fråga som vi här skall diskutera gäller en utjämning över hela landet av oljepriserna. Det är alltså en fråga som har med regionalpolitik att göra — sådana frågor har vi ju diskuterat mycket under de senaste åren. Vad det gäller är att söka eliminera avståndskostnaden — fraktkostnaden — i det här sammanhanget. En början har gjorts. Det förekommer redan nu en utjämning av frakterna mellan avlägsna orter och mera centralt belägna. Detta bör naturligtvis ses som en del i ett större problem: fraktkostnadernas betydelse i regionalpolitiken och fraktkostnadernas betydelse i hela vårt näringsliv. För utskottet har det därför varit naturligt att se det så, att det här är en bit — visserligen en betydelsefull bit — av ett större problem.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Låt mig sedan säga att herr Gustafsson i Byske på ett sätt är att gratulera. Han fram håller hur värdefull denna motion är. Det är en ganska typisk socialdemokratisk motion. Han finner att det är väldigt kloka tankar socialdemokraterna tänker. Det är riktigt, herr Gustafsson i Byske, fortsätt med det! Men kom ihåg att det här gäller jämt. Följ då också motionärerna när de finner att man kan gå en vettigare väg. När sedan herr Gustafsson spelar upp detta till att bli en stor jämlikhetsfråga, vill jag fråga var skillnaden ligger mellan herr Gustafssons reservation och utskottets hemställan. Utskottsmajoriteten för den här frågan framåt. Hans reservation är en demonstration. Den utgör ett ganska bra mått på centerns intresse för jämlikhet; för centern är jämlikhet ett objekt för demonstration inför en valrörelse. Men ni vill inte göra mycket åt den i verkligheten.
Fru talman! Vi har från kammarens talarstol av herr Svanberg nu fått reda på att demonstrationer är någonting som han inte kan rekommendera. Vi befinner oss nu så nära 1 maj att jag inte kan finna att herr Svanbergs resonemang går ihop. Detta är ingen demonstration, herr Svanberg. Det är allvarligt menat, och jag skäms inte för att reservera mig till förmån för en socialdemokratisk motion. Varför skulle jag göra det? Men när herr Svanberg säger att jag skall följa motionärerna ända fram, vill jag returnera uppmaningen med att säga: Ja, det är just det reservanterna gör — det gör inte utskottsmajoriteten.

Fru talman! Nej, herr Gustafsson, det finns ingen anledning att skämmas över att följa socialdemokraterna. Jag rekommenderar honom i stället att alltid göra det och tänka tanken ut. Skillnaden mellan reservationen och utskottsmajoritetens hemställan är att reservationen blir ett slag i luften; det går inte att få majoritet för denna. Efter vad jag förstår kommer riksdagen i stället att följa utskottsmajoritetens hemställan, och det betyder något i den här frågan. Det andra blir en tom gest. Herr Gustafsson sade något om att det snart är I maj och att jag skulle ha sagt att demonstrationer inte tjänar någonting till. Nej, inte om man gör som herr Gustafsson. Det han sysslar med är ingen demonstration, säger herr Gustafsson, utan någonting annat. Jag tycker att herr Gustafsson skall bestämma sig för hur vi skall ha det. Är det han håller på med en demonstration eller inte? Jag tror att hans eventuella anslutning till de paroller socialdemokratin kommer att resa i årets I maj-demonstrationer blir en fullständigt meningslös sysselsättning. Var beredd att fullfölja demonstrationernas innehåll, herr Gustafsson, för det är vi! Det är då de spelar någon roll.
Fru talman! Demonstration eller inte! Jag upprepar ännu en gång att vi ser seriöst på den här frågan. Nu säger herr Svanberg att det inte är någon större skillnad mellan reservanternas och utskottsmajoritetens linje. Den skillnaden finns i varje fall att reservationen har precis samma kläm som fyra socialdemokratiska motionärer har fäst på papperet; det har inte utskottsmajoriteten. Kammaren må välja!

Fru talman! Skillnaden i ord mellan reservationen och majoritetens hemställan är inte stor. Skillnaden ligger däri att reservationen kommer att avslås här i dag. Utskottsmajoritetens hemställan kommer att leda till någonting. Herr Gustafsson säger att han gör något mycket fint.

Fru talman! Den fråga som vi nu diskuterar har, som utskottet mycket riktigt framhåller, behandlats många gånger i riksdagen. Det visar att många av oss upplever den som viktig. Själv har jag sedan länge hävdat den meningen att det är angeläget att vi får ett enhetligt pris på bensin och olja över hela landet. Det är långt ifrån tillfredsställande att de människor som lever och verkar i mera perifera delar av landet, t.ex. de inre delarna av Norrland, skall betala ett högre pris för bensin och olja än de som bor mera centralt. De delar av landet som har de längsta avstånden och det kallaste klimatet får vidkännas högre kostnader för drivmedel och för den olja som behövs för uppvärmning av bostäder och lokaler. Kostnaderna stiger och varor och tjänster blir dyrare. Det är otvivelaktigt mycket angeläget att vi får ett rundare Sverige också i det här avseendet. En utjämning av priserna på bensin och olja medför en rent lokaliseringspolitisk effekt därigenom att den skapar gynnsammare förutsättningar för industrier i Norrland och de perifera delarna av landet. Den lokaliseringspolitiska effekten framhölls också av kommittén för näringslivets lokalisering som bl.a. uttalade: Kommittén anser att en prisutjämning på bensin och olja utgör ett viktigt led i strävandena att förbättra lokaliseringsbetingelserna i vissa delar av Norrland. Vi vet alla att det inte rör sig om små summor. Man tycker kanske att prisskillnaden är obetydlig, men på grund av de stora mängder det är fråga om blir det ändå en avsevärd verkan. En prisutjäm ning på bensin och olja är i hög grad motiverad. Frågan är bara hur den prisutjämningen skall åstadkommas. Vi har ibland diskuterat, om man kan tänka sig en differentierad skatt för att på det sättet nå en likhet. Det har också sagts, att man träffar överenskommelser med oljebolagen. Säkert finns det flera vägar att gå. I motionen och reservationen har inte tagits ställning till vilken väg man skall beträda. Motionärerna säger bara att initiativ bör tas för att åstadkomma en utjämning av priserna på bensin, motorbrännolja och eldningsolja mellan olika regioner i landet. Nu nöjer sig utskottet med att säga att man skall på lämpligt sätt aktualisera de här frågorna i det fortsatta arbetet med den regionalpolitiska planeringen inom transportsektorn. Det är ingalunda någon direkt beställning på det sätt som motionen innebär. Därför finner jag, liksom herr Gustafsson i Byske nyss, att det är riktigast att gå på motionen, alltså att bifalla reservationen. Jag yrkar bifall till den och hoppas, att den skall vinna kammarens majoritet. Herr Svanberg var nyss mycket säker på att han, dvs. utskottets majoritet, skulle vinna. Jag hoppas att hans tro skall komma på skam och att kammaren skall förstå vikten av att man vidtar åtgärder för att åstadkomma en utjämning och rösta med reservationen.

Fru talman! Frågan om makten över affärsbankerna, över finanskapitalet, är kanske den viktigaste enskilda ekonomiska maktfråga som för närvarande diskuteras i landet. Det är mot den bakgrunden ganska märkligt att nu, vilket man för övrigt kunde göra också i fjol, se den överslätande stil och attityd som präglar utskottsmajoritetens sätt att besvara framstötarna från vpk och från centern. I förra årets betänkande gjorde sig utskottsmajoriteten en betydande möda att försöka påvisa att det i själva verket inte var en så särskilt stor koncentration inom affärsbankssektorn. Man presenterade i det årets betänkande en hel lista på affärsbanker, en tabell. Där framställde man saken så att dessa banker — flertalet av dem var provinsbanker, men de stora dominerande affärsbankerna fanns givetvis också med — konkurrerade med varandra. De var självständiga gentemot varandra, och deras antal var någon sorts garanti för att det fanns konkurrens, för att koncentrationen inte alls var ett så stort problem som motionärerna — också den gången från vpk och centern — gjorde gällande. Det tråkiga var, som vi hade anledning att påvisa i debatten, att den där tabellen inte var ledsagad av någon undersökning av ägandeförhållandena. Gjorde man en sådan undersökning, vilket redovisades i debatten bl.a. av mig, kom det fram att ägarna bakom dessa förment självständiga banker i nio fall av tio var någon av de två stora affärsbankerna — och företrädesvis Skandinaviska enskilda banken. När man från utskottsmajoritetens sida hävdade att den här tabellen över de förment självständiga bankerna var ett bevis på konkurrensen inom affärsbankssektorn betydde det alltså ingenting annat än hävdandet av den något bisarra tesen att herr Wallenberg svarade för konkurrensen på det sättet att han konkurrerade med sig själv. Den tabellen är förklarligt nog i år utelämnad i utskottsbetänkandet. I övrigt är det sig generande likt. Man nöjer sig nu med att anföra att affärsbankernas inflytande över den totala inlåningen och omsättningen inte är så rasande stort — affärsbankernas andel av inlåningen utgör ca 40 procent — och pekar på alla de andra kreditkällor som finns. Därmed förbigår man det som vpk-motionärerna mycket kraftigt trycker på, nämligen den helt olika karaktären av den makt och det inflytande som finns i de stora privata affärsbankerna och det som finns på sparbankssektorn, inom jordbrukskasserörelsen och på den redan statliga delen av banksektorn. Det intressanta är nämligen inte exakt hur stor del av krediterna som hör hemma i den ena eller andra sektorn av bankväsendet utan hur stor den totala samhälleliga och ekonomiska makt är som varje del av bankväsendet, och speciellt det privata affärsbanksväsendet, representerar. Det är ju en kvalitativ karaktärsskillnad mellan det inflytande och den makt som representeras av en renodlad kreditinstitution som en sparbank och en stor affärsbank. Den stora affärsbanken är inte bara en kreditkälla och en bank i begränsad mening, den är också ett nervcentrum för ekonomisk makt och ägande av vida mer kvalificerad natur. Till de finansgrupper som dominerar de stora affärsbankerna är ju också knutna makten över större delen av det svenska industrikapitalet och makten över inriktning och ägande inom större delen av det svenska produktionslivet. Denna dubbla funktion — att affärsbankerna dels är banker, dels också är centra dit ägande och kontroll över produktionslivets nyckelsektorer koncentreras — är egentligen det viktigaste. Därvidlag skiljer sig onekligen affärsbankerna på ett avgörande sätt från andra delar av kreditväsendet, vilkas rent kreditpolitiska funktion är väsentligt mer markerad. När man ser vad de stora affärsbankerna har för makt på olika områden i samhällslivet — över produktionslivet, över industrin — finner man att den kontrollen är oerhört starkt koncentrerad. Inom själva banksektorn, om vi bara ser till bankföretagen, råder en extrem koncentration på affärsbankssidan. Det är egentligen bara två stora maktgrupper som man där kan urskilja — Skandinaviska enskilda banken och Svenska handelsbanken. Den bilden av en extrem koncentration skärps högst väsentligt när man går över till att se på vilken roll dessa två speciella finansgrupper, dessa två jättelika finanspolitiska och monopolkapitalistiska toppgrupper, spelar i produktionslivet och i industrin. Det gäller framför allt Skandinaviska enskilda banken, vars position är utan jämförelse. Jag tror t.o.m. att det är svårt — och jag kan där åberopa koncentrationsutredningens konstateranden — även om man går till avancerade kapitalistiska länder i andra delar av världen att finna något motstycke till att en enda bank, en enda speciell, starkt avgränsad liten finansgrupp har ett så enormt inflytande över det ekonomiska livet i ett enskilt land.

Av dessa 59 börsnoterade aktiebolag med över 50 miljoner kronor i aktiekapital kontrolleras 24 av Skandinaviska enskilda banken, och det är också de allra största aktiebolagen som finns bland dessa 24. 12 stycken kontrolleras av Svenska handelsbanken, ytterligare 10 kontrolleras av en kombination av Skandinaviska enskilda banksoch Svenska handelsbanksintressen. Sedan finns det ytterligare 6 av de 59 som kontrolleras av någon av dessa båda toppgrupper, SEB eller SHB, gemensamt med någon tredje finansgrupp eller gemensamt med staten — en kombination som intressant nog också förekommer. 7 av 59 står utanför denna krets och är rent äganderättsligt i väsentlig mån självständiga, vilket naturligtvis inte betyder att de inte kan vara kreditmässigt i hög grad beroende, och faktiskt också är så, av någon av de stora finansgrupperna.

21 procent kontrollerar Skandinaviska enskilda banken tillsammans med Svenska handelsbanken, och Svenska handelsbanken kontrollerar ensam ytterligare 21 procent. Mer än 85 procent av aktiekapitalet i storföretagen kontrolleras alltså av två storfinansgrupper, två storbanker. Ändå säger utskottets majoritet i sitt betänkande att det är en överdriven oro när man talar om att denna koncentrationsgrad skulle utgöra en maktpolitisk fara. Man kan då fråga sig: Hur hög skall den procenten vara för att utskottet skall behaga bli oroat? Moderaterna, som socialdemokraterna i denna fråga som i så många andra har lierat sig med, ser naturligtvis lika gärna att det blir 100 procent; det är ju fullt logiskt med deras politiska övertygelse. Men den intressanta frågan är: Vid vilken koncentrationsprocent blir socialdemokraterna oroade? De är inte oroade vid 85 procent. Någonstans mellan 85 procent och 100 procent måste alltså deras oro inträda. Det är en ganska snäv marginal som den har att röra sig på i så fall: bara 15 procent. Deras linje ligger de facto mycket nära moderaternas. Nu smyger man in en brasklapp i utskottsbetänkandet. Man säger: ”Självfallet måste dock skadlig ekonomisk maktkoncentration förebyggas.” Det är intressant. Det låter säga sig, men vi har alla sett att det låter sig icke lika lätt göra. När den stora bankfusionen med sina särskilda skattelättnader och gratisförmåner kom till stånd, hur förebyggde då representanterna för de grupper som utgör majoritetssidan i utskottet den skadliga maktkoncentrationen? Och hur var det med insynen den gången — denna insyn som man fäster så stor vikt vid och vars existens man gör så stort nummer av, denna insyn som man gör till ett huvudargument för att inte ta itu med den äganderättsliga och maktpolitiska kontrollfrågan? Vi vet alla att den stora bankfusionen inte bara aktivt understöddes, den vållade inte alls någon oro, det var inte alls tal om att förebygga någon skadlig maktkoncentration, utan det var tal om att uppmuntra och aktivt understödja med förmåner en skadlig maktkoncentration. Vi vet också att denna fusion överraskade även många ledande socialdemokrater, inklusive dem som bland sina funktioner räknade uppgiften att vara någon sorts representanter för ett slags samhällsintresse visavi banksektorn. Sedan heter det i utskottsbetänkandet att kreditväsendet förutsätter stora enheter. Det är en vacker lovsång till den kapitalistiska koncentrationsteorin. Men den synen skulle ha blivit logisk enbart under en förutsättning. Om man verkligen eftersträvade stora enheter för samordningens skull på kreditväsendets område, då vore nämligen just en stor statlig affärsbank, som tog hand om det nu privata affärsbankskapitalet, den enda organisatoriskt riktiga och logiska lösningen. Att som så ofta i debatten hävda att Wallenberg och Svenska handelsbanken i alla fall är svenskar och att det är bättre att kontrolleras och dirigeras av svenska maktgrupper, eller maktgrupper i vilka ingår svenska medborgare, än av någon stor utländsk bankkoncern, det är som alla vet ett irrationellt argument. Det är en högst formell svenskhet som dessa finansjättar besitter. När det gäller deras sätt att bedöma det svenska folkflertalets intressen visavi sina egna så tror jag att deras synpunkter är vida mer multinationella än nationella. Vi betonar mycket starkt i vår motion att ett förstatligande av affärsbanksväsendet skapar på intet sätt socialism och är i sig självt, taget som en isolerad åtgärd och som ett rent äganderättsöverförande, icke nödvändigtvis en socialistisk åtgärd. Men det är obestridligen ett maktpolitiskt slag mot storfinansen, dess herravälde och dess dirigering av svensk ekonomi och politik.

Det är två frågekomplex som är aktuella här och som man skulle vilja ställa under diskussion. Man skulle vilja ha ett svar från socialdemokraterna hur de inför sig själva kan försvara och lösa det dilemma som de här är utsatta för rent maktpolitiskt. Först och främst ställer man sig frågan: Varför är ni så angelägna om att i det här utskottsbetänkandet bagatellisera den klart dokumenterade och av era egna koncentrationsutredningar klart bekräftade enorma maktkoncentrationen?

Varför motarbetar ni så intensivt kongressopinionen i ert eget parti i den här frågan? Och varför skall ni till varje pris mobilisera både Palme och Sträng mot de kongressombud som vid den senaste socialdemokratiska partikongressen tog upp och drev den här frågan som vi nu från vpk driver i denna kammare? Varför fäste ni så stor vikt vid att slå ned den kongressopinionen? Ni låter utföra koncentrationsutredningar, som på ett avslöjande sätt talar om hur det är ställt med maktkoncentrationen inom det ekonomiska livet. I och för sig var det inget nytt ni kom med; utredningar av det slaget hade ju då sedan länge utförts av vpk:s partiordförande. Men det kom ju i alla fall officiella statliga utredningar som satte dessa fakta på pränt. Ni använder denna bild som koncentrationsutredningen ger för att i valtaktiska sammanhang söka mobilisera upp småfolksopinionen mot storfinansen när ni behöver det. Men mellan valen är ni en hämningslös och trogen hjälpare åt storfinansen och hamnar troget, liksom i den här frågan, på samma sida som moderaterna — storindustrins och storkapitalets partipolitiska företrädare i den här riksdagen. Jag skulle vilja ställa några frågor till den representant för socialdemokratin som skall försvara utskottsmajoritetens betänkande. Hur tror ni någonsin att arbetarmakt kan skapas i det här landet med det tillstånd på affärsbanksväsendets område som ni här så intensivt försvarar? Hur tror ni att man någon gång skall kunna hävda några andra principer än den flacka vinstmaximeringen och profittänkandet om man inte griper sig an med maktproblemet inom den privata affärsbankssektorn? Hur tror ni att styrning av kapital till ekonomiskt nu tillbakagående regioner någonsin skall kunna åstadkommas med det bankväsende som nu finns?

Hur tror ni att kapitalexporten, som nu är ett problem inte minst från tillväxtoch sysselsättningssynpunkt i det här landet, skall kunna påverkas och förhindras med den äganderättsliga och maktpolitiska struktur som nu finns? Hur tror ni över huvud att någon form av näringsoch sysselsättningspolitik skall kunna föras i det här landet med ett privat affärsbanksväsende och med dessa stora finansgrupper, om denna näringspolitik och regionpolitik och vad det nu gäller skall bli någonting annat än en trogen spegling av den utveckling som de storkapitalistiska intressena driver och som de lagbundet följer? Det kan väl konstateras att socialdemokratins gamla partiprogram, som alltid med klassisk konsekvens tog upp just kreditväsendets förstatligande som ett väsentligt krav, nu sedan länge — som alla vet — är avskaffade. Och det är begripligt, för deras krav rimmade väldigt dåligt med den hjälp till storbanksfusioner som den socialdemokratiska regeringen sedan dess har ägnat sig åt.

Fru talman! Sist och slutligen: Vi delar många av de synpunkter som centern har fört fram i den här frågan. Men som alla vet och som vi också har redogjort för i våra reservationer har vi en annan utgångspunkt.

Vi tror emellertid inte att man på den vägen kan stoppa kapitalismens lagbundna utveckling — vi betraktar det som i någon mån orealistiskt. Men självfallet uppfattar vi centerns deklarationer här som vida mindre oacceptabla ur vår synpunkt än utskottsbetänkandets hämningslöst storfinansiellt inriktade ideologiska uppläggning. I voteringen kommer vi inom vpk att göra så att vi i första omgången yrkar bifall till och röstar för reservationerna 1 b respektive 2 b. Slås de i voteringen om kontraproposition ut av centerns reservationer kommer vi för vår del att avstå.

Fru talman! Enligt min mening är koncentrationskrafterna i samhället i dag starkare än någonsin. Affärsbankerna och till dessa knutna investmentbolag samt de omfattande band som finns mellan affärsbankerna och storföretagen — detta komplex tillsammantaget — är en av de viktigaste drivkrafterna bakom koncentrationsprocessen i det svenska näringslivet. Därför återkommer också denna debatt gång på gång och måste så göra, till dess vi har funnit instrument som förmår tygla denna utveckling. Det är viktigt att det näringspolitiska intresset särskilt inriktas på banksektorn, därför att den är strategisk. Ett annat skäl är det som finansministern själv angav i den proposition som behandlade skattebefrielsen i samband med storbanksfusionen, nämligen att bankerna utför viktiga samhällsfunktioner inom ramen för valutaregleringen, kontrollen av obligationsemissioner, särskilt reglerade kreditområden osv. Finansministern sade då att affärsbankernas roll i den näringspolitiska utvecklingen har ökat successivt under efterkrigstiden. Det finns anledning instämma i det. Det draget har verkligen inte minskat sedan 1971, då detta sades. Det är inte alls underligt att människor reagerar mot koncentrationsprocessen i vårt samhälle och fortsätter att göra så till dess man effektivt angriper den. Det finns bland stora grupper en mycket stark känsla av maktlöshet inför både privatstyrda och samhällsstyrda maktkoncentrationer. Än så länge har dessa reaktioner inte lett till så många konkreta resultat, men det är min övertygelse att om denna s.k. utveckling fortsätter som hittills, så kommer människor i allt större utsträckning att reagera så att det får effekt. Det allvarliga i sammanhanget är samhällets passiva roll i olika avseenden, t.ex. när det gäller SE-bankfusionen, Götabankfusionen osv. Ja, det har snarast varit fråga om ett klart främjande av koncentrationsprocessen. Om vi ser på vad som har hänt under ett antal år står det alldeles klart att det förekommer ett koncentrationsfrämjande ”växelspel” mellan den offentliga och den privata sektorn. Jag skall här ange detta i några punkter. 1. AP-fondens tillväxt på kapitalmarknaden har setts med oro från affärsbankernas sida. 2. Investeringsbankens tillkomst verkade i samma riktning men troligen relativt marginellt. 3. Samgåendet mellan Stockholms enskilda bank och Skandinaviska banken blev ett motdrag — paradoxalt nog med snabbt understöd från den socialdemokratiska partiledningen genom löfte om skattebefrielse. Det beslutet togs som bekant mot centerpartiets och vänsterpartiet kommunisternas röster. 4, Redan när storbanksfusionen genomfördes fanns det långt framskridna planer på sammanslagning av Smålands bank och Göteborgs bank. Det fanns personer involverade i den utredningen som satt och ”darrade” en aning på åhörarläktaren här i riksdagen. Problemet var bl.a. att komma runt en överenskommelse, tillkommen på bankinspektionens initiativ, att provinsbanker skulle vara fredade från fusioner. Storbanksfusionen gav den extra puff som behövdes. Regeringen var beredd att ställa upp och bevilja skattebefrielse också i detta fall, utrustad som man då var med riksdagens fullmakt för att slippa besvärande debatter här i kammaren vid varje återkommande bankfusion. 5. Under de senaste dagarna har ett förslag framlagts på den statliga sidan — i en 25-sidig stencil från finansdepartementet — om sammanslagning av postbanken och Kreditbanken till PK-banken. Det framhålls helt blygsamt i förbigående att de totala tillgångarna i banken skulle bli 28 miljarder kronor. Därmed skulle den bli den största i landet, och man skulle nå ”största möjliga slagkraft på den allmänna kreditmarknaden och effektivt kunna möta konkurrensen från andra banker”. Alltså ännu ett drag i detta ”växelspel” mellan den privata och den offentliga sektorn. 6. I periferin men ändå av ganska stor omfattning sker då och då strukturförändringar med mindre bankenheter inblandade. Den senast uppmärksammade är den föreslagna sammanslagningen av Länssparbanken i Stockholm och Upsala sparbank. Fusionerna inom sparbanksrörelsen är för övrigt inte alltid så små som man skulle kunna tro. I det här fallet rör sig de totala tillgångarna på inlåningssidan om drygt 2 miljarder kronor. Det finns således ett genomgående drag i koncentrationsprocessen. Det är hela tiden fråga om en växelverkan dels mellan den offentliga och den privata sektorn, dels inom den privata sektorn, där man genom att skapa balanserande maktkoncentrationer försöker att bevaka sina egna intressen. Den lagstiftning om samhällsrepresentanter i bankernas styrelser som tillkommit under de senaste åren medför bättre insyn och information och komplettering av de företagsekonomiska bedömningarna med samhällssynpunkter, men det är naturligtvis viktigt att inte framhäva dessa reformer som ett sätt att förändra maktförhållandena. De kan stödjas från helt andra utgångspunkter, vilket vi också gjort från centerns sida. Men den viktiga frågan blir: På vilket sätt medför ökade balanserande maktkoncentrationer också ökade möjligheter till inflytande för medborgarna i allmänhet? Utskottet säger i sitt betänkande att ”oron över koncentrationstendenser inom bankväsendet är överdriven”. Till det finns bara att säga att uppfattar man den konkreta koncentrationsprocess som vi upplevt under senare år som ”tendenser”, så är det klart att man måste uppfatta det mesta som överdrifter. Förra året formulerade utskottsmajoriteten det så, att tillkomsten av SE-banken ”inte innebar någon revolutionerande förändring av kreditväsendets struktur”. Hur höga krav ställer man då på en revolution i det här sammanhanget? Vi har sett följdverkningarna, men vi har inte sett slutet på dem heller. Förra året kunde utskottsmajoriteten hänvisa till det i år förväntade slutbetänkandet från koncentrationsutredningen. Jag måste erkänna att jag också väntar på det, men vi kan ju inte vänta hur länge som helst. Nu verkar det som om också näringsutskottet givit upp hoppet. Man kan naturligtvis fråga sig om de analyser och förslag som kommer fram i slutbetänkandet är tillräckliga för att uppnå ens den grad av minskad koncentration som fanns då utredningen började arbeta. Utredningar är nog bra, men om koncentrationsutvecklingen under tiden rusar förbi utredningen, blir effekten bara passivitet — ett hinder eller en förevändning för samhället att förhålla sig passivt. Och det var väl ändå inte meningen? I reservationen 2a anger centerrepresentanterna i näringsutskottet några principiella utgångspunkter för att åstadkomma en decentralisering och begränsad maktkoncentration inom banksektorn. Självfallet är det bra om bankerna på egen hand bygger in en långtgående delegering i den egna organisationen, men det är lika klart att detta är en otillräcklig åtgärd. Jag syftar då främst på Handelsbanken, som gått den vägen. Det är viktigt att strukturförändringar inom banksektorn blir föremål för en återkommande debatt och prövas här i riksdagen, då de är av någon storleksordning. Det betyder att fullmakten för regeringen på denna punkt bör upphävas. Och det måste till en helt annan styrka i argumenten från tilltänkta fusionärer framöver för att sådana i framtiden skall kunna beslutas. Det finns anledning att överväga den nuvarande banklagstiftningens utformning och även skattereglerna för bankerna. Jag hinner inte utveckla detta nu, men jag tror det skulle vara värdefullt. Det kan inte vara något syfte i sig att ha likvärdig behandling från samhällets sida av bankerna, mot bakgrund av den utveckling vi har sett. Jag vill understryka att detta är min personliga uppfattning. Banker med kund och medlemsinflytande — i kooperativ form eller på annat sätt — borde främjas av samhället i förhållande till dem som inte har den strukturen. Samhället kan och bör förstärka kontrollen av bankerna — inte minst gäller det deras inflytande över andra företag — och ålägga bankerna restriktioner när det gäller personalsamband och personunioner, när det gäller investmentföretagens rörelseutrymme osv. Centern har för sin del stött tillkomsten av den statliga Kreditbanken, men vi tror inte på ett förstatligande av bara bank väsendet. Folkinflytandet i Kreditbanken är knappast större än i affärsbanker i övrigt. Kreditbanken är med i samma organ som övriga storbanker, deltar i samma överenskommelser om taxesättning och dylik konkurrensbegränsning som övriga banker. Det visar, att så här långt har offentligt ägande av banker inte inneburit någon lösning på maktkoncentrationsproblemen. Jag vill särskilt understryka vikten av att konkurrensförhållandena granskas av de myndigheter som har denna uppgift inom den alltmer koncentrerade banksektorn. Det kan aldrig ligga i konsumenternas intresse med en långtgående samordning av räntesatser och taxor, allra minst i kombination med en fortsatt koncentration inom banksektorn, som klart minskar valmöjligheterna för konsumenterna. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 a vid näringsutskottets betänkande nr 7.

Fru talman! Bara helt kort till Hugo Bengtsson: Det har tidigare varit så, att man i denna fråga har haft tillfälle att diskutera med näringsutskottets ordförande, som ju också är en framstående socialdemokratisk näringspolitiker. Att man har bytt talesman antar jag att man kan tolka såsom ett bevis på den ringa vikt som den här frågan anses ha i socialdemokratiska kretsar och den nedtoning av hela problematiken som man vill göra här. Hugo Bengtsson säger att man har statliga kreditinstitut som konkurrerar med de privata. Jag skulle vilja fråga på samma sätt som jag frågade i mitt första anförande: På vilka områden, i vilka ekonomiska maktcentra, i vilka storföretag kan man påvisa att staten har något väsentligt inflytande som balanserar det inflytande som affärsbankerna har? Det är inte tal om att de konkurrerar genom att lämna borgenslån till den eller den villan, utan det är fråga om hur konkurrensen dem emellan ser ut på det maktpolitiska planet. Vi skall då finna att det egentligen inte är någon konkurrens alls, därför att det statliga kreditväsendet och den politik som ligger bakom det stödjer maktkoncentrationen till den privata sidan. Det är vidare intressant att konstatera att Hugo Bengtsson gör nästan all debatt omöjlig genom att bara upprepa, i hela sitt anförande, alla de saker som jag för min del i inledningsanförandet redan hade polemiserat emot i stället för att på något sätt gå in på de frågeställningar som jag här försökte peka ut. Hela hans anförande andas den typ av socialdemokratisk aningslöshet som finns hos de maktägande skikten inom det partiet. Det var dock så, Hugo Bengtsson, att det ingalunda var alla — långt ifrån alla — på partikongressen som var beredda att en gång för alla och definitivt stryka det krav på överförande av affärsbankerna i statlig ägo som dock har varit ett klassiskt socialdemokratiskt krav. Jag upprepar min fråga: Hur kan ni någonsin tänka er att den regionala utarmningen till följd av koncentrationen inom näringslivet skall kunna botas och att denna kapitalismens inneboende tendens, som allt mer och mer dominerar överallt, skall kunna botas av statliga styrelserepresentanter som har samma ideologi och som enligt bestämmelserna t.o.m. skall ha samma ideologi som de privata storbankscheferna? Är det att bedriva någon form av progressiv näringspolitik och komma med något alternativt inflytande, lett av andra principer än de monopolka pitalistiska?
Jag noterar, fru talman, att herr Bengtsson i Landskrona använde ett gammalt uttalande — t.o.m. ett obevisat påstående, skulle jag vilja säga — när han angav skälen till att det är så nödvändigt med stora banker i vårt land, nämligen att man måste kunna hävda sig på utlandsmarknaderna och att detta är det enda sättet att göra det. Detta har vi diskuterat tidigare, men bankerna har själva vid upprepade tillfällen sagt att en förutsättning för att de skall kunna utnyttja stordriftsfördelarna på den internationella marknaden är att närmast avskaffa den nuvarande valutaregleringen, vilken de uppfattar såsom det största hindret. För övrigt bör det finnas möjligheter att både via etablering utomlands och via konsortialavtal mellan banker uppnå den storlek som kan behövas i det enskilda fallet. Därför är det ett argument som inte håller. Av herr Bengtssons lugna anförande får jag snarast känslan av att det ligger något i vad ett ombud på SAP-kongressen sade. Han yttrade att socialdemokratins försiktighet inför banksektorn liknar mannen som använde både hängslen och livrem.

Fru talman! Herr Bengtsson i Landskrona är charmerande. Han talar nästan hela tiden om den stora makt som den jättelika statssektorn i det här landet har, den lilla försvinnande del av den svenska kapitalism som den representerar. Han undviker sorgfälligt att tala om de övriga 95 procent där den verkliga makten och det verkliga maktproblemet ligger. Det är herr Bengtsson som är ointresserad av att diskutera; han upprepar ju bara vad som står i utskottsbetänkandet. Han tar inte en debatt om den kritik av betänkandet som jag ägnade mig åt. Sedan har socialdemokratin naturligtvis inte tagit sin slutgiltiga ställning till frågan om kreditväsendet och den makt detta representerar. Det tror jag säkert. Jag tror att det är ett förfall som kommer att fortsätta. Från det klassiska socialdemokratiska programkravet om nationalisering av affärsbanker och kreditväsendet över huvud taget har ni nu gått därhän att ni försvarar storbanksfusionerna. Säkerligen finns det ytterligare något extra steg att ta i denna degenerationsprocess innan ni blir fullständigt klara över var ni står. Till sist vill jag säga att jag tycker att det är ganska underbart och en mätare på den Bengtssonska varianten av socialism när han säger att kommunisterna väl inte menar att vi skall ta från de stackars storbankerna och konfiskera deras egendom. Enligt den Bengtssonska socialismen skall storbanksintressena och kapitalisterna först tillskansa sig mervärdet och frukterna av andras arbete; sedan skall de också ha betalt för att de gör det. Man kan ju tänka sig vilken jämlikhet som kommer att prägla det samhälle som bedriver socialisering på det sättet. En sådan socialism kommer i evighet att ha ett skikt av räntetagare och lyxlevare, som lever på de pengar som har betalats ut i ersättning av dem som nationaliserat deras egendom.

Fru talman! Jag bad om ordet när herr Svensson i Malmö sade att den omständigheten att herr Bengtsson i Landskrona framträdde som talesman för näringsutskottet var ett besked om den ringa vikt som socialdemokratin tillmäter ärendet. Vi som har litet flera år bakom oss här i riksdagen än herr Svensson i Malmö har vet att herr Bengtsson är en kollega som sätter sig mycket noga in i de ärenden där han skall framträda, att han bedömer dem sakligt och lugnt och att det därför har sitt intresse att lyssna till honom. Jag skulle vilja säga att det också har sitt intresse att lyssna till herr Svensson i Malmö. Hans anförande gav besked om att han läst sig väl in i den kommunistiska litteraturen — om man nu behövde ett besked om detta. Där finner man nämligen precis den framställning av bankväsendet och dess funktion som vi har fått ta del av i dag via herr Svensson. En del av vad som sades är naturligtvis riktigt. Vi har stora banker här i landet, mätt efter svenska företagsmått.

Det behöver inte vara något fel att vara stor. I vissa sammanhang kan det vara nödvändigt. Jag vill med den erfarenhet jag har som anställd i en av de stora bankerna påstå att det för en bank som arbetar internationellt är en nödvändighet att vara stor. Herr Olof Johansson sade att bankernas storlek hade diskuterats vid många tillfällen i kammaren. Tydligen inte tillräckligt ofta för att läget skall vara klart för alla som tar del i den diskussionen. Några av skälen till att en internationellt arbetande bank måste vara stor bör jag därför kanske upprepa här. Man måste kunna inom sin organisation ha specialister av olika slag på den invecklade teknik som är aktuell inte minst vid betalningar länder emellan. Man måste ha specialister som känner förhållandena i olika länder därifrån man importerar och dit man exporterar. Sådana specialister har det svenska näringslivet rätt att kräva att de skall kunna konsultera hos de stora banker där de har sina affärer. Jag skulle kunna anföra många ytterligare skäl till att banker måste vara stora, men jag kan kanske i stället uppehålla mig ett ögonblick vid frågan huruvida detta innebär någon nackdel för den svenske bankkunden. Han vill naturligtvis ha nära kontakt med dem som han har att göra med inom banken. Han vill känna vederbörande personligen, han vill att bankmannen och han skall tala samma språk och ha en gemensam referensbakgrund, för att ta till ett fint ord. Nu vill man ge en bild av att den svenske bankkunden lever långt borta ifrån dem som bestämmer. Detta skulle i mindre grad gälla för en sparbankskund och en föreningskassekund, men det skulle gälla för affärsbankskunderna. Jag tillåter mig på nytt att referera till egen erfarenhet. Jag har suttit som kontorsföreståndare på ett kontor som vid det tillfället hade tolv anställda och en styrelse på fyra eller fem personer från orten. Inte hade jag en känsla av att vi var mera främmande för den orten och dess önskemål än vad man var inom de sparbanker och den föreningskassa som arbetade där. Jag sade ”inte mera främmande”. Jag skulle hellre vilja säga att vi på affärsbankskontoret var lika väl förtrogna med den orten, dess villkor och hur man bäst skulle serva de människor som levde där. När man i utskottets skrivning säger att bankerna avsiktligt gått in för en decentralisering av sin verksamhet så är det riktigt. Man har gjort det därför att man vet att så önskar kunderna ha det. Jag tror nog att den som utan förutfattade meningar bedömer det nuvarande läget måste säga att bankerna har lyckats väl. Det gäller för sparbankerna, de är en naturlig och nödvändig del av vårt samhälle. Föreningskassan kan detsamma sägas om, och jag vill påstå att det också kan sägas om de många hundra kontor som affärsbankerna har över landet. Det är ingen hård centralstyrning som förekommer där. Den som beviljar krediter har möjligheter att på eget ansvar gå upp till ett visst tak, som förmodligen i flertalet banker är ganska högt satt, bl.a. därför att man inte vill ha upp en massa ärenden i den byråkrati som alltid måste finnas i ett stort företag. Sedan måste man kanske också något litet reagera när man här hör framföras de kommunistiska föreställningarna, som går ut på att det inom bankväsendet skulle finnas någon sorts konspiration, att man där söker tillvälla sig makt som man sedan utövar på ett otillbörligt sätt. Formuleringen ”otillbörligt sätt” användes inte av herr Svensson i Malmö, men hela hans starka kritik av affärsbanksväsendet andades en sådan uppfattning. Hur ligger det till med detta? Man brukar kräva att människor skall bli bedömda efter sina gärningar.

För dessa 15 familjers del kan jag inte se att man kan redovisa några ogärningar. Men de flesta kommer ingalunda från någon av ”de 15 familjerna”. Det är pojkar — en del flickor har vi lyckligtvis också bland bankdirektörerna numera — som har gått i den tidens folkskola och sedan läroverk; det är väl få som inte har läroverksutbildning. De flesta har också, precis som herr Svensson i Malmö, haft förmånen att ligga vid universitet eller högskolor och bedriva ytterligare studier. En del blev juris kandidater, och jag vet sådana som fortfarande betalar av på sina studieskulder, trots att de tillhör dessa näringslivets bläckfiskar som herr Svensson i Malmö porträtterat för oss. Andra blev civilekonomer. Många har praktiserat utomlands och skaffat sig sådan kontakt med andra länder och människor i andra länder som enligt herr Jörn Svenssons framställning tycks vara något mycket otrevligt och klandervärt.

Samhället har också, under välkomsthälsning från dem som redan tidigare varit ansvariga för arbetet inom banksektorn, i affärsbanksstyrelserna satt in företrädare för det allmänna, som därigenom ytterligare har skaffat sig möjligheter att följa det löpande arbetet. Fastän jag personligen inte har någon hög utsiktspunkt inom bankvärlden — det vill jag inte alls ge mig sken av att ha — kan jag vitsorda att den bild som herr Svensson i Malmö tecknat av dem som arbetar inom svenskt affärsbanksväsen helt saknar verklighetsunderlag. Så har vi också på nytt fått bekräftat vad vi vetat förut: att kommunisterna, om de får något att säga till om, kommer att utan ersättning ta ifrån de nuvarande ägarna deras bankaktier. Vilka är det då som äger bankaktier? Ja, jag vill minnas att det för Svenska handelsbanken och dåvarande Skandinaviska banken brukade redovisas att antalet aktieägare var 60 000-70 000 för vardera. Det är en ganska stor del av svenska folket som på det sättet är intresserad av bankernas verksamhet, för bakom varje ägare står det väl i varje fall tre eller fyra personer inom en familjekrets, som också är intresserade av detta. Multiplikationerna och additionerna vad gäller de olika bankaktierna kan vem som helst utföra och kommer i så fall upp i mycket höga siffror. Bland aktieägarna förekommer i stor utsträckning fonder och stiftelser. Man har ju sedan gammalt betraktat bankaktierna som mindre riskabla än industriaktierna. Kurssvängningarna är inte så kraftiga, och man har väl knappast att räkna med riskerna för mycket kraftiga kapitalförluster, som vi har kunnat bevittna för ett antal industriföretag under senare tid.

Från dessa fonder och stiftelser och från dessa hundratusentals svenska medborgare är alltså kommunisterna inställda på att ta deras egendom utan någon ersättning, och som motiv för detta har de den vrångbild de tecknar av dem som är verksamma inom denna viktiga sektor av den svenska ekonomin och av det svenska näringslivet.

Fru talman! Ibland kan bokliga studier kanske föra en människa en smula framåt, och det hade varit bra om herr Regnéll innan han talade om denna konfiskation hade läst det kommunistiska partiprogrammet, där det görs en klar skillnad mellan småspararna och dem som äger de tunga posterna, som ur kommunistisk synpunkt givetvis skall konfiskeras utan minsta ersättning. Sedan är det rätt fantastiskt att höra — det är ju charmfullt med idealister — denna glada och vänliga bild av bankkapitalets företrädare som serviceinriktade folkets tjänare. Jag tror i alla fall att en viss boklig lärdom — marxistisk eller annan — i förening med ett studium av vissa delar av det världspolitiska skeendet skulle ha givit herr Regnéll en mindre idealistisk bild av hans uppdragsgivare i bankvärlden.

Det är inte riktigt så i verkligheten som i den idealistiska bild herr Regnéll här tecknat. Det är herr Regnéll som lever i drömmarnas värld, och det må så vara — som representant för sitt parti har han uppgiften att på det sättet försvara storkapitalet och idealisera dess roll.

Herr talman! Herr Regnéll är naturligtvis som bankanställd expert. Fördenskull behöver han ju inte stå oemotsagd. Men jag skall passa på tillfället att försöka berika mitt vetande. Jag har en fråga som jag ställt till finansministern upprepade gånger men inte fått något tillfredsställande svar på: Hur kan det komma sig att de stora bankerna alltid åberopar svårigheterna på grund av valutaregleringen när det gäller att utnyttja stordriftens fördelar på den internationella marknaden? Enligt deras uppfattning — och det finns mycket auktoritativa uttalanden från det hållet — räcker det alltså inte att vara stor, utan valutaregleringen måste bort också. Vilken uppfattning har herr Regnéll i den frågan? Sedan vill jag fråga: Varför kan inte affärsbankerna samarbeta om specialister? Det finns ju en bankförening. I gårdagens tidningar tror jag det var fanns en kommentar från anställda — banktjänstemän också de — vid de tilltänkt fusionerande sparbankerna Upsala sparbank och Länssparbanken, där det hänvisades till de möjligheter som finns inom sparbankernas centrala serviceorganisation att svara för specialisthjälp. Varför kan inte affärsbankerna göra detta? När herr Regnéll tar upp banktekniken och beviljandet av krediter har jag främst den anmärkningen mot storbankerna att de i kreditrestriktionstider ofta stryper krediterna för de små och medelstora företagen. Det är ett uttalande som kommer också från Industriförbundet, som herr Regnéll här litar på. Men i övrigt är naturligtvis problemet med maktkoncentrationen och de stora bankerna deras nära anknytning till de stora företagen i det svenska näringslivet. Det är hela komplexet som man måste ta upp i det här sammanhanget, där alltså bankerna har en strategisk roll.
Herr talman! Jag fick en direkt fråga av herr Olof Johansson i Stockholm. Den gällde hur det skall förklaras att man från affärsbankshåll vill ha bort valutaregleringen. Att man vill ha bort valutaregleringen är väl inte det rätta uttrycket. Man har opponerat sig mot en del inslag i den, t.ex. svårigheterna för bankernas del att ta upp lån utomlands till förmån för sina kunder. Hade det kunnat praktiseras i större utsträckning, så hade de förluster som svenska företag nu gör på grund av dollarnedskrivningen kunnat begränsas på ett sätt som varit till nytta för oss alla. Det är väl en hel del sådana där tekniska ting som diskuteras, när bankerna är kritiska mot valutaregleringens utformning. Att samarbeta inom Bankföreningen i fråga om anställda specialister tror jag vore en mycket opraktisk form. Sådana personer måste finnas inom den organisation dit kunden vänder sig för att få hjälp med sina angelägenheter. Så fick jag några anmärkningar mot vad jag tidigare sagt riktade till mig från herr Svensson i Malmö. De formuleringarna känner jag rätt väl igen. Många ungdomar vid universitetet i Lund använder dem i dag. De läser i sina böcker, men de har ytterst liten erfarenhet av den faktiska verkligheten. Herr Jörn Svensson har visserligen varit några år ute i arbetslivet men tydligen haft bra liten kontakt med kreditinstituten och med dem som där arbetar.

Herr talman! Jag är rädd, ja skrämd av den oroväckande koncentration som i dag sker inom vårt bankväsende. En överdriven oro, säger utskottet. Ja, kanske i dag, men hur blir det i morgon? När går t.ex. Skånska banken upp i en storbank? Finansminister Gunnar Sträng fortsätter säkerligen att genom befrielse från realisationsvinstskatt på försålda aktier underlätta fusioner mellan banker liksom han gjort och fortfarande gör för att underlätta koncentrationen inom industrin. Jag ser framför mig två—tre storbanker. Detta kan bli en realitet inom ett tiotal år. Den tanken skrämmer mig. Herr talman, med dessa få ord vill jag förklara varför jag i den kommande voteringen kommer att stödja reservationerna 1 a och 2 a.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö har av herr Regnéll fått de svar som han förtjänar på sitt inlägg, som präglas av kommunistiskt tänkande. Litet allvarligare tycker jag de synpunkter är som herr Olof Johansson i Stockholm som borgerlig representant framlagt. Jag har varit företagare under rätt många år, och i den egenskapen vill jag säga att majoriteten av affärsbankernas kunder, herr Olof Johansson, utgörs av mindre och medelstora företagare. Om herr Johansson gjorde sig besväret att fråga de företagarna runt om i landet hur de blivit behandlade av de s.k. stora bankerna skulle han säkert kunna konstatera att de svaren icke överensstämmer med de teorier han pläderar för. Jag har träffat många småföretagare, särskilt i södra Sverige, som exempelvis sedan Smålandsbanken och Göteborgsbanken fusionerat sagt att möjligheterna att få låna pengar har blivit betydligt större. De ser alltså inte fusionen som en maktkoncentration. De ser den som en fördel när de skall utveckla sina rörelser. Jag skulle vilja rekommendera herr Johansson: lyssna också litet grand på folket ute i bygderna.
Herr talman! Jag vill bara helt kort hänvisa herr Hovhammar, som jag har gjort i en tidigare debatt, till boken Diagnos på 70-talet av Gunnar Eliasson, utgiven av Industriförbundet. Där heter det på s. 145 längst ned: ”Sammanfattningsvis tyder alltså rapporterade svar från enkäten till små och medelstora företag på att kreditpolitiken träffat mycket snett mellan företag av olika storlek och att de större företagen klarat sig bäst.”

Herr talman! Jag har en gång anmält mig till den här debatten. Jag återtog min anmälan med hänsyn till den sena kvällstimmen. Jag skall därför inte ta mycket av kammarens tid i anspråk, men jag faller nu trots allt för frestelsen att säga några ord till herrar Olof Johansson i Stockholm och Taube. De ställer sig bakom den reservation där det uttrycks stora farhågor för den bankkoncentration som inträffat. De säger att den här utvecklingen inger alla oro, inte minst de små och medelstora företagen. Jag vill bara hoppas att denna strävan mot decentralisering i fortsättningen också skall prägla — vilket inte varit fallet hittills — Föreningsbanken och de tidigare jordbrukskassorna. Där har vi själva, eller i varje fall centerpartiet, starkt medverkat till en kraftig koncentration, nödvändig i detta sammanhang, anser jag, men icke förty: här strider helt praktisk handling mot ord i kammaren.

Herr talman! Jag vill till att börja med instämma med herr Werner i Tyresö när han säger att det här är inte någon ny fråga. Det har han alldeles rätt i — det är som han säger, att detta har vi diskuterat sedan 1945. Och för egen del har jag en gång i tiden motionerat om bensinstationerna, och det har gjorts en utredning om dem. Men det som vi i dag skall diskutera är ju den vpk-motion som ligger till grund för näringsutskottets betänkande nr 8 om bensinoch oljehandeln. Motionen innehåller självfallet statistik och tabeller rörande oljebolagen samt den omsättning och de dåliga vinster som oljebolagens dotterbolag i Sverige redovisat. Herr Werner har också talat om, vad 1945 års oljeutredning kom till och vilka fördelar som skulle vara att vinna I motionen anges fördelarna med ett förstatligande i sju punkter.

Utskottet erinrar om att Sveriges andel av den totala konsumtionen av oljeprodukter uppgår till endast 1,3 procent, och det är därför utskottet anser att vårt land inte skulle kunna utöva något avgörande inflytande. Utskottet har också redovisat alla de utredningar på området som pågått och pågår samt tidigare behandling av likartade motioner. Herr Werner tog upp en del av detta. Det gäller energikommittén, koncentrationsutredningens undersökning av oljebranschen, bensinhandelsutredningen och petroindustriutredningen. Koncentrationsutredningen har åberopats vid flera tillfällen här. Att dess arbete och slutbetänkande har blivit försenat beror ju på att utredningen fått tilläggsdirektiv som närmast går ut på att utredningen skall analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av de multinationella företagens verksamhet. Vi vet också att frågan om beskattningen av dessa företag skall undersökas på såväl nordisk som internationell nivå. En särskild grupp, underställd regeringen, kommer också inom kort att tillsättas med uppdrag att övervaka de multinationella företagen och att därefter framlägga förslag. Sedan har jag också observerat att det finns en liten skillnad mellan reservationen och yrkandet i motionen. Reservanten herr Svensson i Malmö har vidgat sin skrivning så att den inte gäller enbart bensinoch oljehandeln utan även energiområdet. Detta tycker jag vittnar om realism och verklighetssinne i sammanhanget. Herr Svensson har också haft anledning att göra det, eftersom han själv är med i den parlamentariskt tillsatta nämnd som tillsammans med Vattenfalls centrala driftledning och pågående utredningar skall utvärdera prognosverksamheten och föreslå avvägningar. Då kan ju herr Svensson få tillfälle att pröva sina teorier och se om de stämmer med verkligheten. Jag tror mig också kunna tala på utskottsmajoritetens vägnar, när jag instämmer i följande, som jag citerar ur reservationen: ”Energisektorn är maktpolitiskt betydelsefull.

Vi har där såväl vattenkraftverk som atomkraftverk och koldrivna värmekraftstationer. Och när vi i näringsutskottet i november månad förra året behandlade resursoch energipolitiken talade vi också om så kallade pumpkraftverk. Jag skall här inte ge mig in på det omfattande arbete som pågår inom energisektorn. Jag vill bara framhålla att vi redan nu kan se en utveckling som pekar mot att Sveriges elkraftutbyggnad år 1985 till mycket stor del kommer att ligga på kärnkraften, som därmed blir en dominerande faktor. Mätt i miljarder kilowattimmar kommer elkraftutbyggnaden år 1985 att fördela sig så här: kärnkraft 100 mot 15 år 1975, vattenkraft 60 mot 59 år 1975 samt oljekraft 40 mot 26 år 1975. Jag har velat nämna om alla utredningar och funderingar som pågår därför att den nämnd jag tidigare talade om och som bl.a. herr Svensson i Malmö är med i har tillsatts för att utvärdera alla utredningar och prognoser som nu finns. Man räknar naturligtvis sedan med att det omfattande utredningsarbetet skall resultera i propositioner och riksdagsbeslut som gagnar en rationell och effektiv industriell utveckling. Bl. a. med hänsyn till detta hemställer utskottet om avslag på den kommunistiska motionen. Men utskottets avslagsyrkande har också en annan aspekt, nämligen den att vi har frågat oss vad ett eventuellt förstatligande av bensinoch oljehandeln skulle kosta. Vi har nyss diskuterat vad ett förstatligande av banksektorn skulle kosta. Vid de beräkningar som gjorts för ett övertagande av bensinoch servicestationer har det framgått att vi vid årsskiftet 1972—1973 hade 6 750 tappställen för bensin. De fördelade sig på servicestationer 4 400, bensinstationer utan service 450 och singelanläggningar 1900. Om man försöker göra en beräkning av vad bara servicestationerna skulle kosta att överta, så kommer man fram till en kostnad på mellan 2 och 2 1/2 miljarder kronor. Det här är ytterst preliminära beräkningar som man gjort inom Petroleuminstitutet. Men förslaget gäller ju inte bara serviceoch bensinstationer; vid ett eventuellt förstatligande måste man självfallet räkna även med andra tillgångar inom oljebranschen. Inom oljeindustrin har man raffinaderier, oljeterminaler och andra fasta tillgångar. Svenska Esso har exempelvis med tomter och byggnader tillgångar på över 300 miljoner, ett aktiekapital på 145 miljoner och en omsättning på över 1 miljard. Det är bara ett av bolagen; vi har sex andra stora bensinbolag, som också skall med i bilden. Jag har personligen ingenting emot ett förstatligande i och för sig, sedan man fått tillfälle att pröva de andra kollektiva företagsformerna, såväl den kooperativa som den kommunala. Ett direkt samarbete mellan privat och kollektiv företagsamhet kan också tänkas. Till sist skall jag roa mig med att se efter vad det skulle kosta — jag betonar skulle kosta — att genomföra alla dessa kommunistiska förslag om förstatliganden. Jag har talat om vad det skulle kosta att förstatliga bensinhandeln. Man har också diskuterat vad det skulle kosta för staten att överta affärsbankerna. Även här är siffrorna preliminära. I den debatt som bl.a. herr Svensson i Malmö åberopade och som ägde rum på vår kongress talades det om att det skulle kosta mellan 4 och 6 miljarder att köpa in alla de hundratusentals aktierna i affärsbankerna; man nämnde olika siffror, och det är därför jag reserverar mig för siffrorna. Summerar vi dessa siffror hamnar vi på 8 å 9 miljarder som det alltså skulle kosta att genomföra de socialiseringsförslag — förslag till förstatliganden — som kommunistiska partiet fram fört. En sista reflexion. Dessa sammanställningar anger självfallet endast helt personliga synpunkter vid sidan av näringsutskottets betänkande, till vilket jag nu yrkar bifall och därmed avslag på den kommunistiska motionen.